Herr talman! Jag tror att ingen kan bestrida att herr Virgin har rätt när han säger att första kammaren har haft stor betydelse i det svenska parlamentariska livet, det svenska politiska livet vill jag snarast tillägga, om man ser det hela i historiskt perspektiv. Men min avsikt är inte här att göra någon historisk analys eller någon betygsättning, utan att rikta uppmärksamheten något framåt. Först vill jag dock göra ytterligare en kommentar med anledning av vad herr Virgin anförde. Han påpekade att det rådde en verklig skillnad i fråga om folkstämning — jag förmodar att han tänkte på den fridfulla blick som första kammaren nu verkligen utgör jämfört med förhållandena 1866, då regeringen fruktade att det skulle bli uppror på Stockholms gator och fick dra hit trupper. Vi kan också jämföra med den stora reformen 1809, då Sverige befann sig i krig och vi hade en enväldig kung. Vi kan också jämföra med 1918—1919, då det endast var möjligt att få igenom en demokratisering i eldskenet från oroshärdarna ute i det krigshärjade Europa. Läget är nu helt annat. Det är med tillfredsställelse, herr talman, som vi från vår sida noterar att det ändå finns förutsättningar att fatta ett beslut om en reformering av riksdagen. Vi har möjlighet att göra detta utan att uppleva de orosstämningar och de svallvågor som funnits vid tidigare tillfällen, och detta är från våra utgångspunkter mycket glädjande. När vi blickar framåt — och jag har begärt ordet för att säga några ord om nödvändigheten av fortsatta reformer — måste detta ske mot bakgrunden av medvetandet om att demokratin alltid behöver förbättras. Det demokratiska systemet är precis som en organism — om den inte förändras, visar det sig att den inte är vid liv. Den måste ha möjlighet att förnya sig själv, oavsett hur små eller stora påfrestningarna än är. Mot den bakgrunden hälsar vi från folkpartiets sida med tillfredsställelse att det i dag finns möjlighet att fatta be slut om en reformering av riksdagen. Det är farligt att tro att vi skulle vara färdiga i och med detta, och ingen menar att vi är det. Men det kan kanske vara skäl att erinra om att reformarbetet måste fortgå, bl.a. mot bakgrunden av att det finns enstaka högröstade människor även i detta land som hävdar att utomparlamentariska krafter bör träda till och att över huvud taget en sådan institution som riksdagen är något förlegad. Det finns verkligen skäl för oss att slå fast att utomparlamentariska krafter aldrig kan garantera det som en folkrepresentation är avsedd att göra, nämligen att se till att folkmajoritetens vilja blir genomförd under tillbörligt beaktande av minoritetens villkor. Utomparlamentariska krafter kan aldrig åstadkomma detta. Men en folkrepresentation, en riksdag, kan inte heller åstadkomma detta, om den inte står i ständigt levande kontakt med folkmeningen. Det är därför tillfredsställande att vi i dag har möjlighet att ta ett betydelsefullt steg i rätt riktning. Vi har dock en rad problem framför oss, som vi alla är medvetna om. Ett problem, herr talman, är givetvis något som riksdagen själv har ställt till med, nämligen att den nya kammaren skall bli så stor som det nu är fråga om. Där krävs en smidighet i fråga om arbetsformerna och en anpassning till nya förhållanden, som vi för vår del hoppas att den nya riksdagen skall visa sig mäktig. Men det räcker inte bara med detta. Jag tror t.ex. att det valsystem som skall tillämpas missar en betydelsefull punkt när det gäller att vitalisera demokratin. Det innehåller ju icke något ökat inslag av personval. Det är min bestämda uppfattning att vi i framtiden måste få bättre förbindelser mellan väljare och valda, och det kan vi få i ett personvalssystem, även med proportionella val. En annan punkt som det finns an ledning att peka på i dagens läge är folkomröstningsinstitutet, som jag tycker att man återigen måste se på utifrån frågeställningen huruvida det kan bidra till att ge folket inte bara en känsla av utan också en ökad möjlighet att påverka viktiga samhällsbeslut. En helt annan fråga, som fortfarande inte är löst i Sverige, ehuru den är löst i en rad andra länder och på det internationella planet, är att vi inte i grundlag skyddat de medborgerliga frioch rättigheterna. En grundlagsfästning av dessa frioch rättigheter kan visserligen aldrig vara en hundraprocentig garanti för att de inte skall trampas på. Vi vet dock att de i orossituationer i vissa länder har spelat en utomordentligt stor roll för att verkligen klargöra vad t.ex. en främmande inkräktare kan göra och inte kan göra. Vi kan bara ta exemplet från Norge, där man, trots att man inte hade någon »frioch rättighetskatalog», ändå uppfattade sin grundlag som ett levande uttryck för vad det norska folket menade med demokrati. Jag tror att det är nödvändigt att den fortsatta reformeringen, som vi hoppas att grundlagberedningen inte skall dröja allt för länge med att presentera förslag till, skall inrymma också en grundlagsfästning av de medborgerliga frioch rättigheterna. Herr talman! Jag skulle kunna fortsätta den här uppräkningen med en rad väsentliga reformer, som måste lagfästas för att demokratin i Sverige verkligen skall vara levande, men jag skall inte göra det. Från vår sida har vi haft behov av att i dag markera att det beslut som nu skall fattas innebär ett steg, men att det är nödvändigt att gå vidare. Det är ett viktigt beslut vi skall fatta i dag, och det är alldeles riktigt att det berör första kammaren på ett särskilt sätt. Under tidigare år ansågs det att en del tveksamma första kammarledamöter skulle kunna övertygas med argumentet att det är båda kamrarna som skall avskaffas. Som herr Virgin påpe kade, är detta ett försök att vilseleda, och ingen i denna kammare låter sig vilseledas av en sådan argumentering. Det är grunden för första kammaren som vi skall besluta om att avskaffa i och med utgången av 1970. Det kommer att finnas svaga sidor även i den reform som nu skall beslutas. Det gäller att ständigt vara vaken för de nya situationer som demokratin i vårt land kommer att försättas i och att ständigt vara medveten om att det beslut som vi fattar om en liten stund bara är ett steg på vägen. Det är mot den bakgrunden, herr talman, som jag yrkar bifall till antagande av konstitutionsutskottets memorial.

Herr talman! En grundlagsreform är alltid betydelsefull. Grundlagarna är det fundamentala i vårt statsskick, och vilken förändring som än sker tar alla förberedelser i regel lång tid. Den författningsreform, som i dag kommer att beslutas, har förberetts under ett stort antal år. Jag vill citera en aktad och ärad ledamot av denna kammare, nämligen Rickard Sandler, författningsutredningens ordförande, som vid ett tillfälle betonade att det gäller att skapa en helt ny ordning för riksdagen och att avskaffa de båda nuvarande kamrarna. Man kan erinra om att det är många och betydelsefulla beslut som fattats med den arbetsform riksdagen nu haft under åtskilliga år. Framför allt har det nära nog varit en revolution på socialpolitikens område, men även inom :många andra områden. Ett stort antal länder i världen före drar fortfarande att behålla systemet med två kamrar. Därför kan man inte vara alltför säker i sin bedömning om vilken arbetsform som är den bästa. Det kan inte bestridas att friheten från bostadsband och de indirekta valen har gett möjligheter att tillföra första kammaren åtskilliga personer som, såsom herr Virgin sade, varit till stor nytta för svensk riksdag och svenskt statsskick. Den kontinuitet som har funnits genom att första kammarens ledamöter valts för åttaårsperioder — det har varit en alltför lång tid — har varit ett uttryck för grundlagsstiftarnas uppfattning att det gällde att förhindra förhastade och oöverlagda beslut. Den första formen av folkligt inflytande var förmodligen tingen. Från tingen gick antagligen utvecklingen fram till ett enkammarsystem. Därefter kom väl tvåkammarsystemet, som då ansågs vara ett mer kvalificerat och avancerat parlamentariskt system. Nu står vi inför en återgång till ett enkammarsystem. Det har varit mycket långa överläggningar innan vi kommit fram till den kompromiss som nu skall beslutas, och jag vill inte sia om framtiden. Vad det nya kommer att innebära får vi se så småningom. Det är en förhoppning att det kommer att fungera på ett tillfredsställande sätt. Jag vill emellertid betona, herr talman, att detta beslut inte innebär någon förändring i vårt demokratiska styrelseskick. Det väsentliga är inte om riksdagen arbetar i en eller två kamrar, utan det väsentliga är att svenska folkets vilja kommer till uttryck i den riksdag vi har. Det gäller att alltid slå vakt om frihet och demokrati. även om attackerna varit små, måste man ständigt arbeta på att förnya och förbättra vår demokrati. Med denna förutsättning vill jag icke sia om framtiden, men väl konstatera att vi icke förändrat vårt demokratiska styrelseskick i det avseendet att det är svenska folket som bestämmer hur vårt land skall styras. Herr talman! Med detta ber jag att få ansluta mig till bifallsyrkandet.

Herr talman! Jag lyssnade med stort intresse till herr Virgins anförande nyss, och jag är honom tacksam för den samlade översikt som han gav över första kammarens liv och insatser under dess 100-åriga tillvaro. Det är ytterst värdefullt att detta material kommer att finnas i kammarens protokoll från dagens sammanträde. En debatt i dag om författningsfrågan är inte önskvärd och fyller inte något som helst behov. Jag tänker inte heller ta upp någon debatt utan vill endast göra en kort personlig deklaration med hänsyn till att jag från ett annat utgångsläge följt denna frågas behandling under en följd av år. Situationen är emellertid låst. Fjolårets beslut kommer, såsom vi har förstått och såsom alla har väntat, att bekräftas i dag.

Det har aldrig existerat någon sådan enighet. Ändå har man sökt göra gällande detta. Det förutsattes nämligen tidigare under reformens förberedande att det skulle föreligga fullständig enighet från de fyra demokratiska partierna. Detta skulle vara en förutsättning för reformens genomförande. Jag skall inte gå in på hur ärendet har behandlats i någon instans annat än där det föreligger offentligt material. Jag vill då erinra om att vid omröstningen i fjol röstade cirka 50 procent av den partigrupp som jag företräder på sådant sätt att man röstade emot reformen. Då hade ändock ett intensivt arbete nedlagts på att söka förmå många att ändra uppfattning, eftersom majori teten i gruppen tidigare varit starkt emot reformen. De anmärkningar som kritikerna under arbetet framställt kvarstår alltjämt och kan samlas kring två frågor: de treåriga intervallerna och den gemensamma valdagen. Besluten i de olika instanserna har efter hand fattats i resignationens tecken och inte i de stora ljusa glada förväntningarnas. Är detta en god, en mindre god, eller en dålig reform? Vi som agerar i nuet kan knappast ge svar på den frågan. Vi kan ha våra åsikter och våra gissningar, och många kan ha vissa förväntningar, men domen kommer andra att få avkunna efter oss, efter år av erfarenheter.

Detta kommer bildligt talat i stället för den indirekt valda första kammaren, som nu helt försvinner. Det kommunala sambandet, en fråga som ymnigt förekommit i debatten i ett visst skede, representerades tidigare kanske ändå bäst av första kammarens rekrytering från de olika regionernas kommunala självstyrande liv. Detta 1evande samband skall nu ersättas av den famösa gemensamma valdagen. Det är att beklaga att ingen ibland oss kunnat föra fram och i tid få möjligheten av en reformering av första kammaren beaktad och därigenom kunnat möjliggöra dess bibehållande. Över första kammaren har under de gångna nu mer än hundra åren från olika håll och under olika perioder fällts många hårda domar. Ett faktum är dock att denna kammare skänkt åt svenskt politiskt liv ett starkt bidrag av stabilitet och kontinuitet. När dess historia kommer att skrivas och därmed också en mer objektiv bedömning kan göras skall det med säkerhet klart fram stå vilken roll första kammaren har spelat och vilken utomordentlig betydelse kammaren har haft i svenskt politiskt liv. Herr talman! Det kunde vara mycket mera att säga, men en debatt är icke önskvärd i dag, även om deklarationer må göras. Jag drar dock ut konsekvenserna av mitt tidigare personliga handlande när jag ber att få ställa yrkandet om avslag på de föreliggande förslagen till ändringar i grundlagarna.

Herr talman! I anslutning till behandlingen av detta ärende har jag tillåtit mig väcka en motion. Den berör inte alls huvudfrågan om övergång till enkammarriksdag men väl vissa delbeslut som hör samman därmed, nämligen frågan om krigsdelegationen och dess sammansättning. Utskottet säger i sitt memorial att utskottet skall återkomma vid senare tillfälle beträffande denna motion. Om jag kan läsa rätt innantill i handlingarna, föreligger emellertid ett förslag från utskottets sida till definitivt ställningstagande i samma fråga som jag har väckt motion om. Enligt riksdagsordningen § 38 är ett utskott skyldigt att avge utlåtande i sak över en motion innan den blir behandlad i riksdagen. Jag blir därför minst sagt konfunderad över att utskottet kan avge ett utlåtande, som innebär att riksdagen när utskottet så småningom återkommer i detta ärende de facto har tagit ställning. Jag kan alltså inte finna annat än att utskottet i detta fall har förfarit felaktigt enligt 8 38 i riksdagsordningen. Jag vore tacksam för en förklaring av utskottets ärade ordförande, herr Georg Pettersson, beträffande utskottets handlingssätt i denna fråga. Om det hade varit en obetydlig fråga som jag hade motionerat om, hade jag kanske kunnat avstå från att över huvud taget ta upp en diskussion, men eftersom det ändå rör en så betydelsefull fråga som krigsdelegationen och dess sammansättning finns det måhända skäl att få en förklaring.

Herr talman! Det som vi nu har att ta ställning till är ett beslut som fattades vid föregående års riksdag och som har legat och vilat över valet och till denna riksdag.

Det har funnits och finns fortfarande några som inte vill gå med på denna förändring, men en överväldigande majoritet har anslutit sig till förslaget. Det är den majoriteten som har åstadkommit att förslaget nu ligger på riksdagens bord för att antingen antas definitivt eller förkastas. Det som har sagts om första kammarens betydelsefulla roll kan jag helt instämma i. Jag tror också man kan instämma i att vi har varit och är i behov av en förändring, en omskrivning av våra grundlagar. Den samstämmighet som har rått mellan de politiska partierna vittnar härom. Jag vill också ha sagt att arbetet ännu inte är avslutat. Man har ansett det mest angelägna vara att få till stånd en enkammarriksdag och en viss förändring beträffande valsystemet. Det arbete för framtiden som herr Ferdinand Nilsson och herr Dahlén efterlyste pågår intensivt i grundlagberedningen. Det är möjligt att en del av det som följer med till enkammarsystemet kommer att förändras. Man har också i några fall velat få en viss erfarenhet av hur enkammarriksdagen kan fungera. Detta med tillåten anförandetid till exempel måste man först få erfarenhet av och därefter se vilka ingrepp som behöver göras. Jag kan nämna att grundlagberedningens ledamöter förra veckan besökte det danska folketinget under två dagar bl.a. för att studera deras ersättarinstitut. I kväll reser vi till Norge för att i morgon och övermorgon studera stortingets varamanninstitut samt de begränsningar av anförandetiden som förekommer både i Danmark och Norge. Det är förmodligen riktigt som herr Dahlén och herr Ferdinand Nilsson framhöll att det kommer att uppstå problem i den nya kammaren, och varje gång man gör en förändring skapar man med den nya problem som behöver lösas. Det vi nu har att besluta om gäller det som skall träda i kraft år 1971. Hela detta författningsförslag är en enhet, och i det ligger även det av herr Wallmark påtalade spörsmålet. Om den motion som herr Wallmark lagt fram, vilken behandlar en enda paragraf, hade tagits upp skulle det ha inneburit att hela detta paket av vilande grundlagsförslag hade blivit föremål för uppskov. Det finns ytterligare ett vilande grundlagsförslag som berör just den paragraf herr Wallmark har motionerat om. I utskottet kom vi till den bestämda uppfattningen att herr Wallmarks avsikt icke kunde ha varit att hela detta paket skulle fördröjas genom uppskov. Han ville ha ett uppskov av den fråga som motionen berör. Varför vi icke har tagit med den är därför att grundlagberedningen från krigsdelegationens presidium erhållit en katalog på de frågor som man vill skall bli föremål för behandling. Den fråga som tas upp i hans motion kommer tillbaka till kammaren efter det att grundlagberedningen har tagit ställning till om ett vilande grundlagsförslag skall framläggas om riksdagens krigsberedskap till 1970 års riksdag för att sedan eventuellt antas år 1971. Det är förklaringen, och vi var helt eniga i utskottet. Vi har också så snabbt som möjligt försökt framlägga detta paket till 1969 års riksdag, därför att det behövs ett definitivt beslut för det omfattande förberedelsearbete som måste äga rum inför enkammarriksdagen. Vi känner till den pågående debatten inte bara här utan också i Stockholms stadsfullmäktige om förberedelseplanen som bygger på att detta förslag antas. Det är det vi har utgått från. och det bör även gälla herr Ferdinand Nilsson — att sakdebatten var avslutad med den debatt vi hade i fjol. Det var i fjol vi hade att diskutera, nu har vi att ta ställning — antagande eller förkastande. Herr talman! Jag ber att få yrka på antagande av memorial nr 1.

Herr talman! Jag tackar för herr Petterssons förklaring av hur man i konstitutionsutskottet har tolkat denna fråga. Självfallet finns det möjligheter för alla att göra misstag. Det är ju mänskligt, och att även ett enhälligt utskott kan göra misstag är alldeles uppenbart. Det kan vi konstatera när utskottet har handlagt detta ärende. I motionen står uttryckligen att det är fråga om förslagen som konstitutionsutskottet har framlagt. Jag använder hela tiden pluralform, vilket innebär att motionen åsyftar även det som skall gälla efter 1970. Jag har också i klämmen talat om att vi skulle uppskjuta behandlingen av de av konstitutionsutskottet med stöd av dess initiativrätt framlagda förslagen till ändrad lydelse. Och så gäller det icke en utan två paragrafer. Det är alldeles obestridligt att konstitutionsutskottet icke har sakbehandlat motionen i hela dess omfattning. Hälften, kan vi säga, har konstitutionsutskottet yttrat sig om och säger att det skall man återkomma till. Men den andra hälften — den som gäller förhållandena efter 1970 — har man icke behandlat. Om riksdagen i dag fattar ett beslut har man alltså antagit en ny grundlag när det gäller krigsdelegationen efter 1970, och därmed har vi icke haft möjlighet att ta ställning till motionens förslag beträffande dess sammansättning och utseende. Jag vet att det råder delade meningar om hur krigsdelegationen skall se ut, men det är inte det som frågan gäller i dag, utan det är fråga om på vilket sätt utskottet handlagt detta ärende. Jag tror att jag därmed har klargjort att konstitutionsutskottet icke handlagt denna angelägenhet rätt. Jag skulle därför vilja ställa den frågan till konstitutionsutskottets ärade ordförande: Är han nu, när det alltså klarlagts att man icke handlagt den i enlighet med 8 38 riksdagsordningen, ändå beredd att låta kammaren fatta ett lagstridigt beslut? Det är faktiskt detta frågan gäller. Eller vill utskottets ärade ordförande återremittera de delarna — det är endast dem det gäller — till utskottet för förnyad handläggning? Utskottets ordförande säger här att detta är ett paket. Ja, men det är heller inte alldeles korrekt, därför att i detta paket är inlagt vissa ändringar som har beslutats vid annat tillfälle. Såvitt jag har kunnat utröna finns det ingenting som säger att man inte kan bryta ut frågan om krigsdelegationen för behandling vid ett senare tillfälle under årets riksdag.

Herr talman! Det var inte min avsikt att ta till orda i denna debatt. Jag hade tänkt nöja mig med att instämma i herr Virgins anförande, men några inlägg under debatten föranleder mig att i alla fall besvära kammaren. Först vill jag säga — och därmed anknyter jag till vad herr Georg Pettersson sade nyss att det förefaller som om en stor del av denna debatt med fördel hade bort äga rum i centerpar tiets riksdagsgrupp. Det kan inte gärna vara så intressant för kammaren att i dag, när det är fråga om att oförändrat anta eller förkasta ett vilande grundlagsförslag, få del av de frossbrytningar som under olika perioder har förelegat inom denna grupp. När centerpartiet framför kritik mot den nya kammarens storlek, 350 ledamöter, är den kritiken berättigad, men avsändaren har kanske inte något skäl att framföra kritiken. För var och en som deltagit i förhandlingarna om den nya författningen, från partiledaröverläggningarna till partiöverläggningarna, till förhandlingarna inom grundlagberedningen, till förhandlingarna på partiledarnivå i grundlagberedningens slutskede, står det fast att det parti som hela tiden benhårt vägrat att flytta sig från kravet på 350 ledamöter var centerpartiet. Inom alla andra partier fanns det förutsättningar för antalet 300. För min egen del var jag ensam reservant i grundlagberedningen. Det moderata partiets representanter reserverade sig också i konstitutionsutskottet för detta lägre antal. Centerpartiet gjorde det icke. Därav följer också, herr Nils Theodor Larsson, att ansvaret för att riksdagen provisoriskt flyttar till Sergels torg, nära klotterplanket, är centerpartiets, eftersom en riksdag med 300 ledamöter väl hade kunnat inrymmas i andra kammarens nuvarande plenisal. Beträffande diskussionen om krigsdelegationen vill jag bara uttrycka min tillfredsställelse över att denna kära bekanting åter får spela en roll i kammarens debatter. Det hade känts tomt annars. Det finns uppenbarligen ett mycket starkt intresse för frågan om riksdagens krigsdelegation inom och kanske också på något håll utom riksdagen. Beträffande tolkningen av grundlagen vill jag nöja mig med att hänvisa till § 64 i riksdagsordningen, där det står om vilande grundlagförslag: »Varder förslaget därvid av bägge kamrarna antaget, bliver det riksdagens beslut; ägande kamrarna ej rätt att uti vilande förslag ändring göra.» Jag behöver kanske inte citera mer. Det väsentliga i dag är emellertid inte diskussioner av detta slag. Det väsentliga är, som någon talare tidigare i debatten uttryckt det, att se framåt. Herr Georg Pettersson har sagt något om vad grundlagberedningen sysslar med när det gäller framtiden. Jag skall bara komplettera honom på någon punkt. Den kanske mest väsentliga uppgiften för grundlagberedningen nu är att söka få fram arbetsformer för enkammarriksdagen så att denna skall kunna arbeta effektivt och modernt och trots det höga antalet ledamöter kunna ge goda resultat. Därför sysslar beredningen bl.a. med den nya utskottsorganisationen. Den sysslar också med frågor om ersättare för riksdagens ledamöter och med frågan om valdag, dvs. icke frågan om gemensam valdag, men med tidpunkten för valet. Det sammanhänger i sin tur med att beredningen också överväger om budgetåret skall vara detsamma som nu eller om man skulle kunna tänka sig en anknytning av budgetåret till kalenderåret med därav följande omorganisation av valet och kanske också av tidpunkten för en ny kammares sammanträdande. Allt detta är rätt stora frågor och kommer att kräva betydande tid — tyvärr. Det är emellertid ett arbete som inte omöjliggör samtidigt arbete på andra områden som nämnts här i dag, främst av herr Dahlén, t.ex. rättighetsförklaringarna, t.ex. folkomröstningar och annan utbyggnad av vår författning i syfte att anpassa den efter den moderna tidens krav. Låt oss, herr talman, i dag mest rikta blicken framåt. Låt oss se till att vi gör vad vi kan för att ge den nya författningen ett riktigt och värdigt innehåll och de kompletteringar som behövs för att få den arbetsduglig och anpassad till en modern tid och en modern demokratisk uppfattning.

Herr talman! Det var herr Hernelius” yttrande som föranledde mig att ånyo begära ordet. Eftersom han läste upp ur riksdagsordningen att vi har att anta eller förkasta ett grundlagsförslag, vill jag säga att det inte alls är den saken jag har tagit upp till diskussion. Vad jag har tagit upp till diskussion är om man över huvud taget har behandlat det yrkande som ställts i motionen. Herr Pettersson sade att det enda utskottet kan syssla med är frågan om ett uppskov, men det är just vad som står i punkt 2 i min motion. Det är uppskov till 1970 års riksdag som jag har begärt! Jag säger än en gång: Man kan alltid ha delade meningar om hur krigsdelegationen skall vara sammansatt, men låt oss inte diskutera det i dag. Det enda jag har begärt är att utskottet skall behandla motionen enligt riksdagsordningen. Jag kan bara konstatera att det har utskottet inte gjort. Herr Pettersson sade också att vi har att ta ställning till ett paket, som vi har antagit en gång förut och som vi därför måste anta på nytt i oförändrat skick. Detta är inte riktigt. I paketet finns även grundlagsändringar som riksdagen tidigare har beslutat vid två olika tillfällen. Därmed är det också klargjort att lika väl som man kan lägga samman olika beslut kan man dela upp en gång beslutade grundlagsändringar -— det tror jag är en korrekt tolkning, herr Pettersson, av lagar och förordningar.

Herr talman! Det är klart att man kan argumentera på det sättet att man först påstår en sak och sedan hävdar ati vad man påstått är korrekt, men jag tror inte att det är en fullt tillfredsställande argumentering, i varje fall inte i konstitutionella frågor. Det är uppenbart — det framgår av den bestämmelse i riksdagsordningen som jag läste upp — att det är skillnad mellan grundlagsförslag som behandlas första gången och förslag som behandlas såsom vilande. I senare fallet kan alltså kamrarna icke »uti vilande förslag ändring göra», som det heter i 64 § riksdagsordningen. Utskottets ställningstagande därvidlag bygger också på en praxis som är rotad alltsedan kammaren kom till. Till herr Ferdinand Nilsson vill jag säga — jag skall inte förlänga debatten i denna som jag tycker ganska onödiga del att nog är det andra problem med 350 ledamöter än med 300 leda möter. Och de problemen har — det får herr Nilsson ursäkta att jag säger — centerpartiet skaffat oss.

Herr talman! Jag vill till herr Hernelius bara säga att han inte skall försöka att nagla fast centerpartiet för beslutet om flyttningen till Sergels torg. Det är väl ändå kammaren, eller kamrarna, som har fattat besluten, och så mäktigt är ännu inte dessvärre centerpartiet att partiet ensamt kan avgöra en fråga.

Herr talman! Jag instämmer med herr Georg Pettersson och med herr Hernelius att debatten i sak beträffande det reformkomplex, som har förelagts oss i konstitutionsutskottets memorial nr 1, ägde rum i fjol. Det finns inte enligt våra grundlagar utrymme för att delvis anta ett vilande grundlagsförslag; det måste antas helt eller förkastas i dess helhet. De skäl som har legat till grund för regeringens ställningstagande vid utarbetandet av propositionsförslagen har ju utförligt redovisats här i kammaren, och vi hade en utförlig debatt i fjol i dessa frågor. Jag har därför inte anledning att nu ta upp en debatt med de föregående talare som har berört vissa punkter i reformförslagen. Tillåt mig emellertid, herr talman, att citera ett par rader som jag skrev i fjolårets huvudproposition i ämnet: »Grundlagberedningen har lagt ner stor möda på att nå fram till lösningar som kan godtas av alla demokratiska partier. För att förvissa sig om att beredningens förslag skall få stöd inom skilda politiska meningsriktningar har beredningens parlamentariska ledamöter under arbetets gång fortlöpande rådgjort med sina partiledningar. I vissa delar har förslaget fått bli en kompro miss mellan olika ståndpunkter som kommit till tals inom beredningen. Detta har enligt min åsikt varit ett riktigt sätt att gå till väga. Värdet av en bred anslutning till reformen kan inte nog kraftigt understrykas. Om en stor författningsreform genomtrumfades av en knapp riksdagsmajoritet i en tid då ingen yttre eller inre kris tvingar till omedelbara lagstiftningsåtgärder skulle konsekvenserna för den politiska utvecklingen i vårt land kunna bli ödesdigra.» Jag tycker, herr talman, att det är tillräckligt ordat om den saken. Jag anser mig inte heller, herr talman, böra ingå på någon historieskrivning i detta sammanhang. Jag vill i det stora hela instämma med herr Virgin i det uttalande som han inledningsvis gjorde. Som herr Virgin och även herr Dahlén påpekade har det varit sparsamt med stora författningsreformer i vårt land. De två senaste genomfördes ju år 1866 och år 1918. I båda fallen var det en långvarig debatt och en hård politisk strid. Detta var naturligt, eftersom det gällde att ta ställning till nya idéer och att ompröva grundvalarna för statsskicket. Den nydaning som nu förestår är av annan karaktär. Det råder nära nog fullständig enighet inom vårt folk angående statsskickets bärande principer. Demokratin är fast förankrad hos det svenska folket, och de politiska partierna är ense om att demokratin hos oss kan förverkligas bäst genom ett parlamentariskt styrelseskick. Även om vi alltså nu, i slutet av 1960 talet, inte befinner oss i en situation som är jämförbar med den som rådde på 1860-talet eller 1918 är uppgiften att reformera författningen angelägen och betydelsefull. Det gäller att vårda den parlamentariska demokratin och att värna om dess effektivitet och livskraft.

Reformen kan därigenom bli en fast grund att bygga på vid den fortsatta utformningen av en helt ny författning.

Herr talman! Jag tycker att det är felaktigt att, som gjorts under dagens debatt, insinuera att någon talare eventuellt skulle ha sagt att det aktuella förslaget skulle förkastas. Alla delar ju statsrådet Klings uppfattning att det bara är att handla i enlighet med det beslut vi tidigare fattat. Det finns ingen talare som vill göra på annat sätt.

Jag vill instämma i vad herr Hernelius tidigare sagt om att detta tillfälle på sitt sätt är historiskt, nämligen så till vida att vi är eniga om en sak — en ny författning. Det mål vi skall ha för ögonen är att få den så riktig den över huvud taget kan bli. Från denna talarstol är det väl bara att önska beredningen framgång i det arbete som inte för närvarande är färdigt. Låt mig sedan, även om herr Hernelius är frånvarande, delvis instämma i hans uppfattning att 350 ledamöter skulle vara för många. Har man varit med om remissdebatterna ett antal år och vet ungefär hur de brukar gå till kan man fråga sig: Vilket virrvarr kommer den nya riksdagen med sina 350 ledamöter att hamna i om inte någon lösning när det gäller debattordningen kommer till stånd? Vi har från vår sida ändå bestämt hävdat att antalet ledamöter bör vara 350. Detta beror på att vi anser det riktigt att även de landsändar som ligger långt ifrån herr Hernelius” hemort, Stockholm, skall ha möjlighet att från olika partier vara representerade i den nya enkammarriksdagen. Ibland kritiserar man — speciellt under den senaste tiden — att centerpartiet som det största oppositionspartiet inte för en opposition. I detta sammanhang anklagar man oss i viss mån för att vi har hävdat, att det i den nya författningen bör vara en sådan ordning att alla landsändar i görligaste mån blir representerade. Det måste väl betyda, utan att man på något sätt blir partipolitisk, att centerpartiet ändock som det största oppositionspartiet för en oppositionspolitik som sträcker sig över landet i dess helhet.

Herr talman! Felet med herr Sundins resonemang är bl.a. att det inte har gjorts någon utredning om hur många av de femtio mandaten som kommer på storstadsregioner och hur många som kommer på glesbygder. En sådan utredning skulle visa att det är en mycket ringa del som hamnar i glesbygderna. Till sist, herr talman, vill jag bara beklaga att anförandet av herr statsrådet och chefen för justitiedepartementet inte kom att utgöra finalen på denna debatt.

Herr talman! Jag går herr Hernelius tillmötes ännu en gång. Jag har här för en liten stund sedan sagt att det beklagliga i sammanhanget är att även om vi har en paketlösning så är den lösningen icke på något sätt färdig. När vi fattar detta viktiga beslut tycker jag att kammaren i sin helhet liksom medkammaren bör beklaga att vi över huvud taget inte vet hur det kommer att verka.
Herr talman! Jag skulle kunna instämma i vad herr Hernelius senast sade, nämligen att debatten kanske ha de fått något större värde för framtiden om justitieministerns anförande hade fått vara det sista. Det är möjligt att debatten t.o.m. skulle ha vunnit på om inte mer än en av ledamöterna yttrat sig, nämligen herr Virgin. Jag tycker att han hade samlat någonting i sitt anförande som kunde täcka vad vi hade behov av att säga innan vi fattar ett beslut som konfirmerar det beslut om ändring av grundlagen vilket fattades föregående år och sedan varit vilande. Det är väl så att vi har svårt att fatta behandlingsordningen i fråga om grundlagsförslag, eftersom de så sällan förekommer. Vi har ett behov av att debattera in i det sista och har svårt att förstå att vi inte har något annat att säga än ja eller nej, när förslaget slutligt föreläggs. Det hade funnits en möjlighet att i varje fall rösta därest man i samma fråga hade antagit två förslag såsom vilande. Men det gjorde inte riksdagen föregående år. Då slog man ut alla motförslag, och följaktligen blev det ett paket av det hela. Jag har inte riktigt förstått herr Ferdinand Nilssons uttalande beträffande värdet av att man föregående år fick stark anslutning från samtliga större partier. Som justitieministern har sagt gjorde man under förberedelsearbetet vad man kunde göra för att få en sådan kontakt med de olika partigrupperna att man var säker på att i varje fall det stora flertalet inom varje partigrupp anslöt sig till det förslag som skulle komma att framläggas. Jag förmodar att det beslut som fattades på grundval av det framlagda förslaget inte kan ändra karaktär därigenom att det visade sig att inom en av riksdagsgrupperna inte fanns så stor majoritet som hade varit önskvärt och man möjligen haft rätt att anta med hänsyn till förbehandlingen. Nu är det så att grundlagsändringsförslagets antagande denna gång inte har fått samma dramatiska uppläggning som förekom för mer än 100 år sedan. Den gången var det nämligen de olika stånden som skulle ta ställning till det då föreliggande förslaget, och det sista stånd som skulle ta ställning var adeln. Då hade förslaget fått en sådan aktualitet även bland folket i Stockholm att det demonstrerades i samband med väntan på adelns beslut. Men den här gången är det i varje fall i slutskedet inte de olika riksdagsgrupperna var för sig som skall fatta beslut. Därför måste det väl ändå stå klart även för centerpartiet att det förhållandet att inom denna grupp enighet inte kunnat nås inte kan vara ett skäl till att man inte skulle lägga fram det vilande grundlagsförslaget för ett slutligt antagande. Sedan är det väl inte alldeles riktigt som herr Sundin sade att det inte är någon som har yrkat någonting annat än bifall. Jag vet inte om herr Sundin inte räknar herr Nils Theodor Larsson till sin riksdagsgrupp. Han har nämligen yrkat avslag. Herr talman!

Han räknade upp tre ting som varit första kammarens egenart. De försvinner vid övergången till enkammarsystem — jag tror inte att vi skall beklaga det. Men jag är säker på att det stora flertalet av första kammarens ledamöter liksom flertalet ledamöter av andra kammaren kommer att följas åt i marschen från Helgeandsholmen till provisoriet vid Sergels torg. Det framlagda <grundlagsförslaget, som jag förmodar kommer att antagas relativt enhälligt i dag, kan utvisa brister, men de kan begränsas i tiden. Om det föreligger brister, finns det alltid möjlighet att i den ordning som är föreskriven föreslå och anta ändringar.

Sedan över 100 år är detta den mest genomgripande reform som företagits i fråga om folkrepresentationens former och funktioner. Förberedd genom långa utredningar har denna reform gått i kompromissens tecken. Vinnandet av det väsentliga målet att de svenska valmännens vilja på en gång skall bestämma hur Sverige skall regeras har fått överskugga de meningsskiljaktigheter, som i övrigt rått om reformens olika delar. Att åtskilliga av första kammarens ledamöter i denna stund besjälas av ett visst vemod över att denna deras kanske mångåriga arbetsplats snart skall försvinna är väl naturligt.

Herr talman! Första kammaren har just fattat ett bistoriskt beslut, ett definitivt beslut om en författningsreform, som innebär en radikal ändring av den mer än hundraåriga organisationen av vår folkrepresentation. Om klokheten i det beslut, som i hög grad bär kompromissens prägel, må framtiden döma. Skönhetsfläckar saknas ej — den gemensamma valdagen, den treåriga valperioden och den otympligt stora kammaren. Nog därom. Herr talmannens stadfästande klubba har fallit. Närmast på föredragningslistan har kammaren nu ett ärende av samma formella dignitet, vilande förslag till grundlagsändring, men av långt mindre betydelse utan att därför vara betydelselöst: frågan om upphävande av postmedlens egenskap av bevillning.

Det är mig då angeläget att först erinra om att riksdagen så sent som år 1957 på hemställan av konstitutionsutskottet bl.a. beslöt uppskjuta prövningen av vid 1954 respektive 1956 års riksdagar såsom vilande antagna förslag om grundlagsändringar i fråga om bestämmelserna för folkomröstning respektive domförhet i regeringsrätt. Av riksdagsbehandlingen år 1957 framgår alltså att kamrarna efter beredning av konstitutionsutskottet också kan besluta uppskjuta prövningen av ett vilande grundlagsförslag. Min tanke med motionen har varit att riksdagen icke nu skulle anta det vilande förslaget till grundlagsändring utan antingen avvisa förslaget eller uppskjuta prövningen av det och i det senare fallet, före slutligt ställningstagande, avvakta kommande förslag från grundlagberedningen. Något hinder för konstitutionsutskottet att ta ställning till dessa alternativ och att alltså i sak behandla motionerna har jag ej kunnat finna föreligga. Alltnog, vid sakfrågans behandling tidigare här i riksdagen har framhållits att man i första hand bör beakta poströrelsens karaktär av ett statligt monopol. Ett sådant innebär att man vid bestämmande av avgifterna saknar det modifierande inflytande som enskild konkurrens skulle kunna utöva. En garanti mot eventuellt befarat godtycke har man hittills haft genom riksdagens rätt att besluta om avgifterna. Dessa synpunkter anses icke ha varit främmande för 1809 års grundlagsstiftare vid postmedlens hänförande till bevillningar. De har åberopats tidigare här i riksdagen och får i princip alltjämt anses äga sin giltighet. Jag har gärna velat erinra härom denna historiska dag. Herr talman! Under åberopande av vad jag sålunda anfört och under hänvisning till innehållet i motionerna I: 252 och II: 289 får jag yrka att riksdagen i första hand för sin del ville besluta uppskjuta den slutliga prövningen av det vilande grundlagsförslaget till 1970 års riksdag samt i andra hand, om det första yrkandet ej bifalles, att det vilande grundlagsförslaget måtte förkastas.

Herr talman! Det har förut talats om konstitutionella frågor. Förslaget från herr Schött om uppskjutande av beslutet borde ha stått i motionen. Men denna innehöll inget sådant förslag utan gick ut på att denna grundlagsändring skulle förkastas. Det är tveksamt om uppskovsförslaget kan ställas under proposition. I själva sakfrågan var vi inom utskottet i fjol enhälliga om postmedlen, och vi åstadkom en skrivning som även de närvarande högermännen kände sig nöjda med. Efter vad jag minns var det heller ingen överläggning om dessa frågor i kammaren. Man kan fråga sig varför bara postmedlen skall upptas i grundlagen. Man har funnit att det bör vara likadant för alla. Herr talman! Jag ber att få hemställa att det vilande grundlagsändringsförslaget måtte antagas.

Herr talman! Det är naturligtvis med viss tvekan som jag i konstitutionella frågor tar upp en debatt med min ärade bänkkamrat, konstitutionsutskottets värderade herr ordförande, men den fråga vi nu behandlar är av principiellt viktig natur. Jag tycker f. ö. att jag i mitt föregående anförande klart har visat att de yrkanden jag har ställt är fullt riktiga. Vidare tror jag mig kunna konstatera att herr talmannen inte har något att erinra mot desamma. Jag ber därför att i all korthet få vidhålla yrkandena. I detta utlåtande hade utskottet för riksdagen anmält, att det vid den granskning av riksdagens ombudsmäns ämbetsförvaltning under år 1968, som utskottet grundlagsenligt förehaft, icke förekommit någon anledning till anmärkning.

Herr talman! När vi i denna kammare behandlade Kungl. Maj:ts proposition om ersättning till arvinge i Bäckströms sterbhus, uttalade jag den meningen att JO inte borde ha extraarbeten av det slag som han hade haft i Bäckströms sterbhus, där han varit boutredningsman och testamentsexekutor.

Han säger bland annat att han för sitt uppdrag fått ett ringa belopp på något tusental kronor. Såvitt jag kan finna är inte hela sanningen om ersättningsfrågan redovisad i denna promemoria. Ombudsmannen och hans släktingar har också fått dela lösöret. Han förbigår detta i sin promemoria genom att säga att det är föga värdefullt. I fråga om bedömning av värden i bouppteckningar kan man ha olika meningar. Det finns konstintresserat folk som sätter ganska högt pris på exempelvis tavlor målade av Oscar Björck, Helmer Osslund, Breda och andra kända konstnärer. Det finns folk som högt skattar och betalar för ostindiskt porslin, danskt och antikt porslin, gammalt silver, tenn, kristallkronor, Bechsteinflygel, rokokopjäser m.m. Det kan ej betraktas som föga värdefullt lösöre. En annan punkt i JO:s promemoria kan i särskilt hög grad diskuteras. Det gäller testamentets punkt 5 som behandlas på s. 4 i promemorian. I testamentet står det att lösöret skulle fördelas mellan släktingarna. JO:s tolkning är att den avlidne Bäckström därmed skulle avse kusinerna och deras barn. Den som sedermera läser testamentet ställer sig frågan, vilken grund det skulle vara för Bäckströms önskan att testamentets ägodelar skulle gå till kusiner och avlidna kusiners barn, som han aldrig sett eller kanske ens hört talas om. Men han hade ju en son som han i hela 40 år betalade ett månatligt bidrag till. Om man närmare granskar JO:s promemoria mot bakgrunden av de faktiska förhållandena, finner man att den verkar föga övertygande i alla stycken. Jag har all anledning att vidhålla den mening som jag anförde vid ett tidigare tillfälle, nämligen att JO:s möjligheter att åta sig uppdrag av denna art bör begränsas — Cesars hustru får inte ens misstänkas.

Herr talman! Det är inte någon speciell del i JO:s ämbetsberättelse som jag har för avsikt att ta upp, utan jag vill mer beröra frågan om JO:s arbetsformer. Vi vet att arbetsuppgifterna i JO-ämbetet har ökat mycket kraftigt under senare år och att ämbetet för sin del inte har personella resurser att självt göra alla utredningar. Men frågan är om det är tillfredsställande att utredningar inom ett visst område öÖöverlåts till inom samma område verkande tjänstemän. Det kan kanske i något fall bli på det sättet, att den som har gjort en JO-anmälan finner att i tjänsten överordnade tjänstemän får i uppdrag att granska hans anmälan. Det kan ju också vara så att de som har att granska vederbörande tjänstemans anmälan har möjligheter att påverka tjänstemannens tjänsteförhållanden i framtiden.

Herr talman! Jag beklagar mycket att herr Berglund tar upp denna fråga igen, och nu med rent personliga aspekter mot justitieombudsmannen Bexelius. Jag skall emellertid inte ägna mycken tid åt vad han här anförde. Bl. a. blandade herr Berglund samman frågan om ersättning för uppdraget som boutredningsman och frågan om de legat som Bexelius och andra släktingar till den avlidne erhållit enligt testamente. Den senare frågan har inte på något sätt varit aktualiserad på annat håll, och det finns inte heller någon som helst anledning att ta upp den. Herr Berglund hänvisade till vad han i höstas sade beträffande rätt för justitieombudsmannen att åta sig uppdrag av denna natur. Då vill jag framhålla att det gäller uppdrag som boutredningsman, tidigare som god man eller förmyndare för den avlidne personen.

När denna fråga nu har tagits upp i samband med granskningen av JO:s ämbetsberättelse anser jag emellertid att det bör klart uttalas här i kammaren, att justitieombudsman Bexelius under sin verksamhet i riksdagens tjänst gjort sig känd för en särskilt engagerad insats på det arbetsområde som varit hans. Han har tagit nya initiativ och givit sig i kast med förut inte så beaktade områden inom vår förvaltning. Härigenom har hans ämbetsutövning blivit av stor betydelse för hela vår förvaltningsapparat och inte minst rättssäkerhetsproblemen. Det gamla JO-ämbetet, som länge varit ett svenskt unikum, har under denna tid väckt stor uppmärksamhet i många främmande länder. Mot bakgrunden härav är det att beklaga, att det här i kammaren görs uttalanden som måste uppfattas såsom mot Bexelius riktade angrepp av per sonlig karaktär och med så ringa sakligt underlag. Jag vill så övergå till det problem som herr Nilsson tog upp, nämligen sättet för utredning av de hos JO-ämbetet anhängiggjorda ärendena. Det har när JO-ämbetets organisation diskuterats, bl.a. vid den för bara ett par år sedan genomförda omorganisationen, stått klart att man inte bör bygga upp ett stort ämbetsverk med resurser att med egna arbetskrafter utreda alla inkommande ärenden. Om så skedde skulle hela institutionens karaktär förändras på ett väsentligt sätt. Jag tror att också herr Nils Nilsson delar denna uppfattning. Om man sålunda utgår från den befintliga organisationen, har justitieombudsmännen olika möjligheter att utreda de olika fallen. Ibland räcker det med att genom kansliets försorg infordra yttranden från de närmast berörda. I andra fall kan det vara lämpligt att använda den normala utredningsapparaten i samhället, vilket för vanliga civila ärenden innebär antingen polismyndigheten eller vederbörande överordnade myndighet. För militära mål är det normala utredning genom överordnad militär myndighet. Slutligen kan ärendets beskaffenhet i en del fall kräva speciella åtgärder, t.ex. tillkallande av en särskild utredningsman. Det kan naturligtvis också inträffa att en på annat sätt verkställd utredning behöver kompletteras så som jag senast sade. Här har inte framförts någon kritik rörande de utredningsmetoder som använts i något av de i nu ifrågavarande ämbetsberättelser berörda fallen. Ännu inte avgjorda fall kan givetvis inte nu bli föremål för granskning. Om man, sedan den nya organisationen varit i funktion någon tid, skulle finna att organisationen eller instruktionen bör ändras på något sätt, ligger det närmast till hands att motionsvägen ta upp frågan vid en kommande riksdag.

Herr talman! Jag vill först försäkra att jag inte har det minsta emot någon av dem som har agerat i ärendet. Justitieombudsmannen känner jag inte igen till utseendet — jag skulle kunna snubbla på honom och inte veta vem han är. Jag har inte haft andra kontakter i den här frågan, utan jag har först läst de ärenden som vi alla har att befatta oss med, och sedan har jag sökt mig vidare bakåt. Frågan har ju diskuterats på olika håll. Herr Alexanderson har inte anfört några sakargument i den här frågan. Han har tagit till djupa brösttoner och talat om vårt allmänna förtroende för JO. Det är inte den saken jag har diskuterat. Jag har sagt att i denna fråga finns det detaljer som inte är bra: en bouppteckning med för låga värden och en testamentstolkning som i hög grad kan diskuteras. Detta är ingenting straffbart enligt lag, men det är omständigheter som inte bör förekomma i sammanhang med JO, och det är därför jag har tagit upp den här frågan. Jag vill åt principen. Jag vill ha lagbestämmelser som begränsar JO:s möjlighet i det här fallet och detta av omtanke om JO-institutionen. Personerna som har agerat i ärendet är för mig likgiltiga.

Den till i dag, onsdagen den 12 februari, kl. 14.00 ordnade informationen om ADB måste inställas. Föredragshållaren, överdirektör Pernelid, har till följd av snöhinder på Kennedy Airport i New York inte kunnat infinna sig.
10.00 eller 14.00, kommer att taga sin början kl. 10.00. Vid detta plenum framläggs av konstitutionsutskottet till slutgiltigt beslut grundlagsförslaget om enkammarriksdagen.
Efter samråd med andra kammarens talman får jag meddela att arbetsplenum nästa vecka, onsdagen den 19 dennes, som i den preliminära planen ut
Samtidigt får jag fästa ledamöternas uppmärksamhet på att information om automatisk databehandling kommer att hållas samma dag kl. 14.00 i stora partilokalen.

Herr talman! Herr Strandberg har frågat chefen för kommunikationsdepartementet om han vill medverka till att mottagningsmöjligheter skapas redan vid starten av TV 2 vid årsskiftet 1969/70 för så många TV-abonnenter som möjligt i Norrbottens län. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Enligt de av riksdagen godkända riktlinjerna för utbyggnaden av distributionsnätet för TV 2 skall TV 2-stationen i Boden tas i bruk under första halvåret 1970. Enligt vad jag erfarit från televerket beräknas dock sändningarna av TV 2 från Boden kunna starta på provisorisk basis redan vid årsskiftet 1969/70. Att starta ytterligare en eller flera TV 2-stationer inom Norrbottens län redan vid årsskiftet 1969/70 synes med hänsyn till det starkt komprimerade utbyggnadsprogrammet inte vara möjligt.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Moberg för svaret på min enkla fråga. Låt mig bara kortfattat säga något om de tekniska förutsättningarna i dag. Den 1 januari 1970 skall länksystemet i nordisk sträckning enligt planerna vara utbyggt till Vännäs. Det innebär att kanaler då finns tillgängliga för TV 1 och TV 2 samt därutöver en reservkanal. På länksträckorna Vännäs—Boden och de vidare förgreningarna till Kiruna respektive Haparanda och Pajala finns i dag dels ordinarie kanal för TV 1 och dels reservkanal att tillgripa vid länkfel på ordinarie kanal. Nu kan man i detta läge tillgripa olika lösningar. Genom att teknisk utrustning redan nu finns tillgänglig kan arbetet forceras i första hand på sträckan Vännäs—Boden. Reservkanalerna Vännäs—Boden och vidare förgreningar kan direkt tagas i bruk för TV 2. Visserligen kommer detta att inebära problem vid driftstörningar därför att reservkanal saknas, men det borde vi kunna acceptera. En ny reservkanal på sträckan Vännäs—Boden kan eventuellt skapas genom reläöverföring via Skellefteå. Försök härmed kan verkställas omedelbart sedan Vännässtationens installationer för TV 2 är klara. Herr talman! Invånarna i Norrbottens län betalar lika hög licensavgift för TV som andra invånare i riket. De bör därför också få samma möjligheter att glädjas åt eller gråta över alla de program från Sveriges Radio-TV som distribueras via televerkets sändningsnät. Rättviseskäl talar för att befolkningen i Norrbotten bör få samma utdelning på investerat kapital som kommer rikets övriga landsändar till del. Att detta inte alltid låter sig göra är naturligt, men centrala myndigheter måste beakta att konungariket Sverige även omfattar de norra landsändarna och icke endast utgörs av storstadsregionerna och större delar av Götaoch Svealand. Jag är, herr talman, tacksam för den del av svaret som innebär att Bodensändaren provisoriskt skall sända TV 2 redan från starten. Det är ett glädjande besked som också innebär att vi nu kan sätta i gång med antennjusteringar m.m. Vad den andra delen av svaret beträffar vill jag endast uttala det starka önskemålet att kraftfulla åtgärder vidtas, så att även länets andra TV-sändare ges möjligheter att snarast kunna sända program 2, även om sändningarna från starten blir av provisorisk karaktär. Bättre någonting än ingenting alls. Jag tackar än en gång för svaret.

Herr talman! Herr Werner har frågat, om jag är »uppmärksam på förekomsten av en mycket diskutabel tolkning av graden av försäkrads arbetsförmåga, även stridande mot läkares utlåtande, som förekommer inom den allmänna försäkringen», och om detta ger anledning till någon åtgärd från min sida. Det är omöjligt att av frågans formulering utläsa vad herr Werner syftar på. Gäller frågan invaliditetsbedömningen inom förtidspensioneringen, vill jag erinra om att i det uppdrag att utreda vissa pensionsfrågor, som regeringen nyligen lämnat riksförsäkringsverket, även ingår att undersöka tilllämpningen av reglerna inom förtidspensioneringen.

Herr talman! Herr Werner har tagit upp ett enskilt fall, som jag av naturliga skäl inte kan diskutera. Fallet har emellertid uppenbarligen beröring med invaliditetsbedömningen inom förtidspensioneringen, och jag har redan sagt i mitt svar att dessa frågor kommer att bli föremål för utredning i enlighet med det uppdrag som riksförsäkringsverket har fått.

I stället hålles arbetsplenum torsdagen den 6 mars kl. 14.00 med eventuell fortsättning på kvällen samma dag. Om så erfordras kommer arbetsplenum också att hållas fredagen den 7 mars.

Herr talman! Anslagen till allmänna beredskapsarbeten och särskilda beredskapsarbeten, som tas upp i den föreliggande propositionen nr 2, utgör ett viktigt inslag i arbetsmarknadspolitiken särskilt i de nordligaste länen. Kungl. Maj:t har föreslagit 75 miljoner kronor till allmänna beredskapsarbeten och samma belopp till de särskilda beredskapsarbetena, alltså sammanlagt 150 miljoner kronor. Arbetsmarknadsstyrelsen har i sina bedömningar beträffande behovet av medel för beredskapsarbeten under innevarande budgetår kommit fram till ett behov av 200 miljoner kronor på tilläggsstaten. Statsrådet har avvisat den framställningen och hänvisat till möjligheterna att i större utsträckning sikta på projekt som är mer dagsverksbilliga och som därmed skulle nedbringa medelsbehovet. En sådan omläggning av beredskapsarbetsprojekt lär emellertid inte vara möjlig under pågående arbetssäsong i någon större utsträckning. Därför kommer väl den i förhållande till arbetsmarknadsstyrelsens yrkande minskade medelsramen att tvinga fram ganska drastiska neddragningar av beredskapsarbetsvolymen. Vi har från centern i motioner fäst uppmärksamheten på detta. Vi har särskilt understrukit att neddragningen av de s.k. särskilda beredskapsarbetena blir speciellt besvärande. Dessa arbeten ger nämligen regelmässig sysselsättning åt handikappade, de lokalt bundna och många äldre arbetssökande, dvs. grupper som kommer att få svårigheter att få anställning i den öppna marknaden även vid en markerad konjunkturuppgång. Till dessa beredskapsarbeten som kommer i farozonen vid en neddragning av den totala volymen hör igångsatta vägarbeten. I bygder där en upprustning av vägarna ter sig som en av de mest angelägna samhällsinvesteringarna leder ju en sådan utveckling till ökade bekymmer med sysselsättningen, och det är därför mycket svårt att försvara detta förslag från Kungl. Maj:t. En omläggning från beredskapsarbeten på vägar, där staten tar hela eller huvudparten av kostnaden, till andra objekt av statskommunal karaktär innebär också att det sker en icke önskvärd övervältring av kostnadsansvaret för sysselsättningens upprätthållande på kommunerna, vilket ju i och för sig är ganska allvarligt. Kommuner, som på grund av arbetslöshet bland befolkningen redan har bekymmer med ekonomin, tvingas i sådana här fall att ansvara för en ökad del av kostnaderna för beredskapsarbeten. Enligt centerns uppfattning är arbetsmarknadsstyrelsens bedömning av medelsbehovet realistisk och svarar väl mot den sysselsättningssituation som råder och kan väntas råda under vintern och våren. Mot bakgrunden av den av Kungl. Maj:t föreslagna neddragningen av anslagen och vår uppfattning att det här tvärtom krävs höjda anslag har vi i reservation 1 motiverat vår inställning. I reservation 3 har vi följt upp motiveringen med yrkande om höjt belopp. Vi yrkar på ett reservationsanslag till allmänna beredskapsarbeten m.m. om totalt 140 miljoner kronor på tilläggsstat, varav förslagsvis 60 miljoner kronor att avräknas mot automobilskattemedel. redskapsarbeten följer vi i reservation 4 upp vårt resonemang med ett yrkande att anslaget till särskilda beredskapsarbeten skall höjas med 25 miljoner kronor till totalt 100 miljoner kronor. Beträffande försvarsarbetena anför vi i reservation 2 att en vidgning av den sektor inom beredskapsarbetena som nu utgörs av försvarsarbeten bör vara möjlig. Arbeten kan komma i gång med kort varsel — det har vi erfarenheter skulle kunna innebära att objekt som har aktualitet och ligger inom områden med hög arbetslöshet snarast kunde sättas i gång. Dessa arbeten kan, tror vi, på ett ändamålsenligt sätt fogas in i utvecklingsplanerna. Med hänsyn till dessa förhållanden har vi föreslagit, att anslaget till Allmänna beredskapsarbeten m.m. skall beräknas för att täcka arbetsmarknadsstyrelsens kostnader intill ytterligare 40 miljoner kronor för byggnadsarbeten m.m. inom skogslänen enligt medgivande som bör lämnas fortifikationsförvaltningen i anledning av motionerna. Vi har följt upp detta vårt yrkande i reservationen 3, som jag tidigare nämnt. Utskottsmajoriteten har varit synnerligen avvisande till de här framförda motionsförslagen. I utskottets skrivning framhålles att någon riksdagens bindning av vissa anslagsbelopp för t.ex. vägarbeten inte bör komma i fråga. Man har också från utskottets sida gjort ett annat uttalande som jag tycker är ganska anmärkningsvärt. Mitt på sidan 13 i utskottets utlåtande anföres att »en riksdagens bindning av medel för beredskapsarbeten till vissa regioner är olämplig». Jag vågar påstå att detta uttalande — för att uttrycka mig mycket försiktigt — knappast har täckning. I nästa mening säger utskottet någonting som egentligen tar udden av det uttalande man gör strax före. Utskottet erinrar där om att de geografiskt selektiva åtgärder som vidtagits inom vissa regioner ju ändå har en viss betydelse. Utskottet säger vidare att Kungl. Maj:ts förslag tillgodoser ökade behov av medel för särskilda beredskapsarbeten i erforderlig omfattning. Det är ett mycket kategoriskt påstående. Herr Birger Andersson får förlåta mig, men jag tror inte att utskottsmajoriteten har möjlighet att bedöma den saken — och för all del inte reservanterna heller. Arbetsmarknadsstyrelsen borde vara den instans som begriper detta. Att tala om tillgodoseende i erforderlig omfattning tycker jag är ett djärvt påstående, särskilt mot bakgrund av det äskande av arbetsmarknadsstyrelsen som regeringen avslagit. Som jag inledningsvis sade har beredskapsarbetena en mycket stor betydelse, speciellt i skogslänen. Enligt statistiken är situationen där, arbetsmarknadsmässigt sett, snarare sämre nu än för ett år sedan. Det finns då enligt vår mening all anledning att allvarligt överväga om man inte förutom genom andra åtgärder kan nå resultat genom en ökad satsning på beredskapsarbeten. Vi tror att det skulle vara möjligt. Vi anser att det är en möjlighet som statsmakterna borde ta till vara. Jag ber med dessa ord, herr talman, att få yrka bifall till reservationerna 1, 2, 3 a och 4 vid statsutskottets utlåtande nr 27.

Herr talman! Herr Gustafsson har ju utvecklat de skäl som vi har velat anföra för de gemensamma reservationerna i detta sammanhang, och jag kan därför uttrycka mig ganska kort. I de reservationsvis framförda yrkanden som jag biträder föreslås, som det har framhållits, en höjning av anslagen till Allmänna beredskapsarbeten m.m. med sammanlagt 65 miljoner kronor, alltså en höjning från av Kungl. Maj:t föreslagna 75 miljoner till sammanlagt 140 miljoner. användas till vägbyggnader i skogslänen samt 40 miljoner till försvarsarbeten inom områden med hög arbetslöshet enligt medgivande som bör lämnas fortifikationsförvaltningen. Arbeten av denna art torde kunna tas fram med kort varsel och komma i gång ganska snabbt sedan riksdagen har fattat sitt beslut.

Om man då vill nå det dubbla syftet att dels sysselsätta folk i angelägna arbeten och dels nå den volym beträffande antalet dagsverken som är erforderlig, förefaller utskottets förslag, som redan sagts, vara alldeles otillräckligt. Herr talman! Vi har i vår reservation utvecklat de huvudsakliga skälen för vårt ställningstagande. Jag inskränker mig därför till att med denna korta redovisning yrka bifall till reservationerna 1, 2 och 3 a.

Herr talman! Vi har i detta ärende anslutit oss till reservation 2. I övrigt tror vi att de av Kungl. Maj:t begärda medlen tills vidare kan vara tillräckliga. Vi vill alltså gärna vara med om att sätta i gång försvarsarbeten upp till ett anslagsbehov av 40 miljoner kronor i syfte att därmed bidra till att underlätta arbetsmarknadsförhållandena i norrlandslänen. Jag har ingen anledning att gå in på frågan ytterligare utöver vad herr Nils Eric Gustafsson och herr Jacobsson anfört. Jag vill bara peka på att med den inställning vi har kommer anslagsfrågan in i reservation 3 b, som gäller det ytterligare anslag som behövs, om reservation 2 men inte reservation 1 blir bifallen. Jag ber alltså, herr talman, att få yrka bifall till reservationerna 2 och 3 b.

Herr talman! Efter den trio av reservanter som nu haft ordet, skall jag något klarlägga hur majoriteten har sett på detta anslag på tilläggsstat. En beräkning av kostnaderna för arhbetsmarknadspolitiken är alltid svår. Särskilt svårt är det för myndighet som avger sina petita nära ett år innan det aktuella budgetåret börjar. Svårigheterna beror inte bara på osäkerhet om utvecklingen på arbetsmarknaden. I bedömningen måste också ingå verkan av åtgärder på den ekonomiska politikens område. Vidare kan valet växla mellan skilda arbetsmarknadspolitiska medel. Det är därför naturligt att de förslag som läggs fram ofta i ett senare skede, då man har vunnit ytterligare erfarenheter av utvecklingen, måste kompletteras med anslagsäskanden på tilläggsstat. Propositionen nr 2, bilaga 9, innehåller förslag om medelsanvisning på tillläggsstat för beredskapsarbeten med 150 miljoner kronor. Utskottets majoritet har tillstyrkt förslagen i propositionen. Reservationer har avgivits med krav på ytterligare medelsanvisning. Denna brist på enighet beträffande beloppen bottnar i skiljaktiga uppfattningar i vissa delfrågor. I och för sig har väl någon invändning icke rests mot att medel skall anvisas för att kunna erbjuda beredskapsarbeten under detta budgetår i ungefär samma omfattning som förra året, dvs. cirka 4 miljoner dagsverken. Majoriteten i utskottet konstaterar att det i och med tilläggsstatsförslaget finns 425 miljoner kronor för allmänna och 315 miljoner kronor för särskilda beredskapsarbeten. Räknar man schablonmässigt med dagsverkskostnader som är något högre än medelkostnaden för föregående budgetår, eller med 250 respektive 125 kronor, räcker medlen för 1,7 miljon dagsverken i form av all männa beredskapsarbeten och 2,5 miljoner dagsverken i form av särskilda beredskapsarbeten. Detta ger sammanlagt cirka 4,2 miljoner dagsverken. Det stämmer med målsättningen i rimlig grad samt ger även marginaler för kostnadssidan. Folkpartiet och centerpartiet har motionerat om att anslaget till beredskapsarbeten skall höjas. Olika grunder har åberopats. Ett förhållande är att man utgått ifrån arbetsmarknadsstyrelsens uppskattning i september 1968 att riksstatsanslagen skulle räcka till cirka 2,8 miljoner dagsverken och att det därför fattas pengar till 1,2 miljon dagsverken. Det var, som utskottet noterat, en uppskattning som arbetsmarknadsstyrelsen nödgades göra tidigt i höstas. Mitt föregående räkneexempel får utgöra svar i det hänseendet. Vidare har man som skäl för en höjning åberopat arbetsmarknadsläget i Norrland. Ingen har förringat vikten av att lösa de norrländska frågorna, likaväl som de andra. Tvärtom framstår de förra som centrala, vilket även framgår av utskottets yttrande. Målsättningen i fråga om beredskapsarbeten är ett uttryck för att utskottsmajoriteten har tagit hänsyn till dessa behov, trots tecknen på en ökande sysselsättning i andra län än skogslänen. Det har inte förts fram någon särskild beräkning som skulle kunna ge belägg för motionsyrkandena på denna punkt. Enligt min mening är det snarare så att bedömningar i andra frågor dikterat motionärernas inställning. Folkpartiet och centerpartiet har förenat sig i en mening som utgår från behovet av vägar i skogslänen. Med sig har de adjungerat moderata samlingspartiet då det gäller försvarsarbeten. Formellt sett är både majoritet och reservanter ense om principen att objekten för beredskapsarbeten skall vara angelägna och gå in i planeringen. Vi är väl också alla på det klara med att det finns ett tryck att ordna beredskapsarbeten nära hemorterna, även när den lokala bindningen inte är alltför stark. Det påverkar givetvis urvalet av arbetsobjekt. Vidare vill man i balanserade ekonomiska lägen få dagsverksbilliga arbeten. Dessa principer kan ibland stå mot varandra. Det ligger då nära till hands att man som reservanterna lägger fram synpunkter på vad som bör vara eller anses vara angeläget att utföra. Visst är också ett stort antal vägar i skogslänen angelägna, men att därav dra slutsatsen att anslaget för allmänna beredskapsarbeten bör höjas med 25 miljoner kronor på det sätt som gjorts i reservation 1 innebär egentligen endast att man vill låsa medelsanvändningen genom riksdagsbeslut.

Denna avsikt framstår som ännu klarare i fråga om försvarsarbetena. För dessa vill man låsa inte mindre än 40 miljoner kronor utanför försvarsramarna. Försvarsramarna är i sig ett uttryck för en total prioritering som godkänts av riksdagen. Endast en nödvändighet att förlägga arbeten till vissa regioner i förening med att det inte finns någonting mer angeläget att göra skulle kunna tala för den reservationen. En intressant belysning av de förhållanden jag talat om får man i de reservationer som nu vägs mot varandra. Utfallet i avvägningen mellan vägar och försvar blir enligt folkpartiets uppfattning till försvarets förmån med oddsen 40—25, om man nu skall tala travspråk. Centerpartiet räknar för sin del avvägningen något annorlunda, eftersom 5 miljoner av pengarna för särskilda arbeten också avser vägar. Oddsen blir då bara 40—30 till försvarets favör. Om den avvägningen gjorts med tanke på att försvarsarbetena är mycket kostnadsdryga per dagsverke, över 400 kronor per dag, är det ju en tröst för ett tigerhjärta. Herr talman! Jag yrkar bifall till statsutskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Herr Birger Andersson var, förlåt att jag säger det, något mera modest när det gällde att försvara Kungl. Maj:ts förslag än vad han i många andra sammanhang har varit. Jag hoppas att just den formulering med ordet modest som jag använde inte kommer att vålla någon svårighet för herr Birger Andersson. Herr Birger Andersson tycker att allt är bra, att anslagen räcker och att man skall låta det hela verka på det sätt som Kungl. Maj:t har föreslagit. Men arbetsmarknadsstyrelsen har ju en annan mening. Det finns ett petitum från arbetsmarknadsstyrelsen. Det lyder på 200 miljoner kronor i stället för på 150 miljoner. Herr Birger Andersson fastslog också att majoritetsförslaget innehåller möjligheter att göra ungefär samma insatser som man gjorde under det förra budgetåret. Jag vill då till herr Andersson säga att arbetsmarknadssituationen, speciellt i de fyra nordligaste länen, är mycket mer prekär i år än vad den var förra året. Arbetsmarknadsstyrelsen har sagt att beloppet 150 milj. inte räcker. Jag trodde att vi skulle bli ense om att hålla med arbetsmarknadsstyrelsen om det. Det har vi inte blivit. Tyvärr! I fråga om beredskapsarbeten ligger ju i själva ordet att man inte bara kan ange ett belopp som till nöds räcker. Skall man ha en god beredskap, måste det finnas en rörelsemöjlighet inom en viss ram för de myndigheter som har att syssla med dessa frågor. Jag lägger i varje fall in det i orden god beredskap. Sedan sade statsutskottets vice ordförande något om de 40 miljonerna till försvarsbeställningar. Jag tänker inte gå in i något hårt försvar av vår hållning, men jag vill för herr Birger Andersson ändå framhålla att det här inte är fråga om något alldeles nytt. Kungl. Maj:t har ju själv begärt 20 miljoner för precis samma ändamål. Vallen är sålunda redan genombruten. Arbetsmarknadsstyrelsen är ett bra verk som har haft betydande rörelsemöjlighet, men jag konstaterar att arbetsmarknadsstyrelsen i denna tillläggsproposition inte har fått sina äskanden bifallna. Och det kommer att betyda bekymmer, inte bara för enskilda människor, utan jämväl för många kommuner, inte minst i mitt eget län. Därför vidhåller jag, herr talman, mitt yrkande om bifall till reservationerna.